Herr talman! I den regeringsförklaring som lades fram vid mittenregeringens tillträde slogs fast att de ekonomiska frågorna skulle komma att stå i centrum för det politiska arbetet. Det underströks att en stark ekonomi är den avgörande förutsättningen för att säkra välfärd, trygghet och arbete åt alla. Denna målsättning har också under det gångna året varit helt vägledande för regeringens arbete. Saneringen av den svenska ekonomin samt vikten av att komma till rätta med kostnadsutvecklingen och öka aktiviteten i näringslivet är den avgörande förutsättningen för regering och riksdag. Det kommer att gälla även under de närmaste åren. Det arbetet måste bedrivas genom en kombination av återhållsamhet med de offentliga utgiftsökningarna och offensiva satsningar på den konkurrensutsatta sektorn av näringslivet. Det är genom en kombination av arbete och sparande vi skall nå balans i den svenska ekonomin och trygghet i jobbet för människorna runt om i vårt land. Mittenregeringen har i hög grad kunnat driva sin egen politik under det år som gått. Det finns skäl att understryka detta. Kompromisser och justeringar hari vissa fall fått göras. Det hör till spelets regler. Men regeringen har hela tiden kunnat få riksdagens gehör för de bärande principerna i de förslag som vi har lagt fram. Detta har varit väsentligt och värdefullt. Regeringens grundsyn på utformningen av den ekonomiska politiken har hela tiden varit styrande för besluten i riksdagen. Därmed har det varit möjligt att med kraft gå vidare i arbetet på att återställa balansen i den svenska samhällsekonomin. Jag vill, herr talman, särskilt peka på några viktiga områden: Höstens devalvering och sänkningen av momsen har medfört att kostnadsläget för den svenska industrin har kunnat återställas till vad som gällde i början av 1970-talet. Därmed har en helt avgörande förutsättning skapats för att svensk industri skall kunna hänga med och utnyttja den uppgång i den internationella konjunkturen som av allt att döma måste komma under hösten. Momssänkningen var inledningsvis betraktad som kontroversiell både från höger och vänster. Det skramlades med vapnen och viftades med avgångshot mot regeringen. I efterhand har allt fler bedömare insett att momssänkningen var en klok och väl avvägd åtgärd, som haft stor betydelse för en förmånligare kostnadssituation. En annan viktig framgång för regeringen är att vårens sparprogram nu är i hamn. Saldoeffekten på budgeten kommert.o.m. att bli något bättre än vad som angavs i vinterns budgetproposition. Det innebär att ett väsentligt steg tagits för att komma till rätta med den alltför snabba expansionen av budgetunderskottet och de offentliga utgiftsstegringarna. Moderaterna har på några punkter föreslagit större besparingar. Samtidigt kan jag inte undgå att notera att moderata samlingspartiet också i denna valrörelse tydligen tänker sig att gå ut med löften om stora skattesänkningar, utan att ange någon finansiering. Det är en ansvarslös politik som aldrig kan bli regeringspolitik. Till detta kommer att moderaterna begär ytterligare skattelättnader för i första hand dem som har de högsta inkomsterna och redan fått de största lättnaderna i det förslag som riksdagen antog i går. Men vi börjar ju bli vana vid att moderaterna åker slalom i skattefrågan, beroende på om de sitter i regering eller i opposition. I valrörelsen 1979 hette det att man visst kan sänka skatten bara viljan finns. Efter att ha inträtt i regeringen 1979 insåg moderaterna, och fick erkänna, att det i det rådande statsfinansiella läget inte var möjligt att göra skattesänkningar på ett område, utan att dessa också finansierades på ett annat. Samma konstaterande måste varje ansvarskännande parti göra också denna gång. Bakom marginalskattereformen står en mycket bred majoritet av Sveriges riksdag. Det är ett gott exempel på hur partier med skilda politiska utgångspunkter i en för samhällsekonomin angelägen fråga har kunnat samlas kring en gemensam lösning. Marginalskattereformen utgör inte minst en effektiv insats mot inflationen. Den kommer också att stimulera initiativ, arbetsvilja och sparande, Ändå säger sig moderaterna vilja fortsätta att bekämpa skattereformen. Det går inte ihop. Så länge moderaterna satt i regeringen försökte de framställa sig som det parti som var mest angeläget om en skattereform. Sedan de lämnade regeringen har de gjort allt för att försöka sätta krokben för en sådan reform. Dess bättre har de misslyckats med det. Jag vill påminna om att trepartiregeringen var ense om alla huvudingredienser.

Nu säger moderaterna att mittenpartierna har slukat en ” socialistisk” skattereform med hull och hår. Det finns då skäl att ställa frågan: När blev ordentliga marginalskattesänkningar socialistisk politik? När blev ansvar för landets, företagens och medborgarnas ekonomi socialistisk politik? Koppla inte ihop skattereformen med socialdemokraternas förslag till ytterligare skattehöjningar! Den debatten är viktig — det håller jag med om, och den skall vi föra —, men det är en debatt för sig. 1979 sade moderaterna att det skulle gå att sänka skatten bara viljan fanns. Men det är svårt att nu hävda att viljan har varit störst bland moderaterna. Nu sänks inkomstskatten för det stora flertalet inkomsttagare. Jag tvingas konstatera att det sker utan moderat stöd. Därmed har moderaterna i praktiken slagit vakt om det nuvarande systemet. Tyvärr har vi utöver uppgörelsen i marginalskattefrågan inte sett mycket av något konstruktivt ansvarstagande från socialdemokraterna. Vårens politiska agerande har visat hur hårt insnörda socialdemokraterna fortfarande är i blockpolitiken, hur konfrontationspolitiken trappats upp ju närmare valet vi har kommit. Vid sidan av de tre huvudområden som jag har nämnt — devalveringen och övriga åtgärder för att få ned kostnadsutvecklingen och inflationen, genomförandet av sparprogrammet och beslutet om skattereformen — finns det skäl att peka på några andra viktiga förslag från regeringen. Under våren har regeringsförslag lagts fram dels om regionalpolitiken, dels om förbättrade villkor för de mindre företagen. Med de här två propositionerna har förutsättningar skapats för en angelägen förnyelse av svenskt näringsliv, samtidigt som arbetet på att skapa större rättvisa inom och mellan landets olika regioner kommer att kunna bedrivas i effektivare former än tidigare. Riksdagen har under våren också fattat ett nytt försvarspolitiskt beslut. Det får stor betydelse för Seriges fortsatta internationella oberoende och för trovärdigheten hos vår neutralitetspolitik. Men riksdagens förord för satsning på ett nytt svenskt stridsflygplan innebär också en betydande industripolitisk satsning, som kommer att skapa många nya arbetstillfällen runtom i landet. Socialdemokraterna visade här som i så många andra fall under våren beslutsvånda och ville skjuta upp nödvändiga beslut till hösten. Det rimmar dåligt med den offensiva inställning socialdemokraterna säger sig ha till investeringar på samhällssektorn. Men här som så ofta annars är det dålig överensstämmelse mellan ord och handling hos socialdemokraterna. Sammantaget, herr talman, kan vi konstatera att regeringens politik gett positiva resultat. Det finns klara tecken på tillfrisknande i vår ekonomi. Kostnadsläget har återställts till en mer rimlig nivå. Budgetunderskottet minskar nu också i nominella tal, men det viktiga är att tidigare kraftiga ökningar av budgetunderskottet har stoppats. Handelsbalansen uppvisar ett påtagligt överskott, och finansutskottet bedömer ju nu att regeringen närmast har varit för försiktig i sin prognos. Underskottet i bytesbalansen minskar, och därmed kan också den svenska upplåningen utomlands begränsas. Detta är en god grund för att gå vidare. Den övergripande målsättningen måste vara att öka aktiviteten inom näringslivet, att få fart på investeringar och produktion och att bibehålla det relativt sett förmånliga kostnadsläge för den svenska industrin som nu har uppnåtts. Samtidigt måste fortsatta insatser till för en förnyelse och breddning av svenskt näringsliv. Inte minst förbättrade arbetsvillkor för de mindre företagen är en viktig förutsättning. Omsorgen om livskvaliteten måste alltid sättas främst i det politiska arbetet. Samhällsarbetet måste i ökad utsträckning under 1980-talet inriktas på att främja gemenskap, trivsel och samhörighet människor emellan. Därför måste insatserna för balans i samhällsekonomin kombineras med insatser för en aktiv miljöpolitik och en ansvarsfull resurshushållning. Det är starkt beklagligt att socialdemokrater och moderater gått emot de skärpta miljökrav för bl.a. koleldning som regeringen har föreslagit i år. Det är lätt att i allmänna ordalag säga sig vara för en bättre miljö, men det är uppenbarligen betydligt svårare för representanterna för dessa båda partier att verka för en sådan utveckling när det kommer till praktiska beslut här i riksdagen. Herr talman! Alternativen i svensk politik framställs ibland mycket förenklat som ett val mellan expansion och sparande. Det är en helt missvisande bild. Det finns bara en väg ut ur de ekonomiska svårigheterna, och det är, som jag tidigare fastslagit, en kombination av arbete och sparande. Det är också regeringens linje. Att enbart ösa på med offentliga utgifter utan hänsyn till inflation och budgetunderskott leder snabbt till förödande resultat för ekonomin. Det är en sådan utveckling som belyses i dets.k. katastrofalternativet i långtidsbudgeten. Det alternativet skulle vara det verkliga hotet mot välfärd och trygghet i jobben. Jag har tidigare också haft anledning att påtala att en ensidig politik av motsatt karaktär, där sparandet gjorts till ett självändamål, skulle få svåra konsekvenser för t.ex. sysselsättningen. Vi har exempel på detta från andra länder. Men det är en illusion att tro att anpassningen av den svenska ekonomin kan ske utan att vi är beredda att göra de nödvändiga ingreppen för att få ned ökningstakten i de offentliga utgifterna. Herr talman! Socialdemokraterna ägnar sig just nu åt ett sådant illusionsmakeri. Man har inte mod att gå ut med ett obekvämt budskap till väljarna. Man blundar för verkligheten, och man försöker inbilla människor att den omfattande anpassning av ekonomin som behövs skulle kunna ske utan att någon egentligen berördes av detta. Från socialdemokratisk sida kan man knappast ha undgått att notera den uppmärksamhet som i internationell press ägnats åt de rekommendationer som OECD-sekretariatet tagit fram i det centrala underlagsdokumentet för finansministermötet i maj månad i år. OECD konstaterar enligt dessa pressuppgifter bl.a. att ”även om den totala efterfrågan är dålig finns det vissa länder —t.ex. Belgien, Danmark m.fl. samt Sverige — där de offentliga underskotten är så stora i förhållande till de nödvändiga offentliga intäkterna på längre sikt att en minskning av underskotten icke kan uppskjutas”. Det här är klarspråk från OECD-sekretariatet, det sekretariat som socialdemokraterna i många andra sammanhang gärna citerar. Det går inte att skjuta upp de nödvändiga anpassningsåtgärderna utan att detta får svåra skadeverkningar på ekonomin. Och även socialdemokraterna erkänner innerst inne detta, även om man av taktiska skäl inte vågar, eller inte vill, tala klarspråk inför valrörelsen. I partimotionen skriver socialdemokraterna att ”kravet på återhållsamhet måste därför bli mycket stort för sådana statsutgifter, som avser statlig konsumtion eller transferering till andra sektorer i samhället, där de i slutändan leder till privat eller offentlig konsumtion”. Vad man i praktiken pekar på är alltså åtgärder i form av skattehöjningar — vilket innebär sänkt standard och sänkt köpkraft för löntagarna — eller besparingar. Det är ett anständighetskrav att Olof Palme här i dag från talarstolen lämnar besked om vilka åtstramningsåtgärder det är som väntar svenska folket med en socialdemokratisk politik. Vilka ytterligare skattehöjningar är det som väntar? Vilka nya bördor på företagen, vilka konkreta besparingsåtgärder är det fråga om när den socialdemokratiska regeringspolitiken skall förverkligas? Helt klart är ju redan nu att de åtgärder som socialdemokraterna föreslagit i sitt budgetalternativ inte räcker till. Trots att ni kräver en höjd mervärdeskatt, trots att ert alternativ innebär att höjda avgifter och skatter följer för företagen, ökar budgetunderskottet med flera miljarder enligt vad finansutskottet kan konstatera — och då med exakt samma beräkningsmetoder för regeringens resp. socialdemokraternas alternativ. Den socialdemokratiska oppositionen framstår i en allt besynnerligare dager. Man anklagar regeringen för budgetunderskottets utveckling, men man slår bakut när det gäller att gå in med konkreta åtgärder för att minska detta underskott. Man kritiserar regeringen för att ha gett för mycket stöd till utsatta industribranscher — men kräver själv ännu mer när det kommer till beslut om stöd till t.ex. varven och stålnäringen. Man säger sig vilja ha mer pengar till arbetsmarknadsåtgärder — men vill inte vara med och frigöra resurser ur statsbudgeten för detta. Sammantaget leder den socialdemokratiska budgetpolitiken till växande utgifter och växande underskott — det är ostridigt. Och detta tvingar i slutändan fram brutala anpassningsåtgärder — men vilka vill socialdemokraterna inte ge besked om före valet. Varför vill man inte ge dessa besked? Jo, därför att då skulle deras kritik mot regeringens politik falla ihop som ett korthus. Behövs då inte också investeringar inom samhällssektorn? Jo, naturligtvis. Och därför har årets budget i hög grad getts en sådan inriktning. Det är viktigt att vi går vidare med offensiva satsningar inom områden som forskning och teknisk utveckling, kollektivtrafik, vägbyggen och telekommunikationer. Men förutsättningen är en sund budgetpolitik, som hjälper till att frigöra nödvändiga resurser. De statliga investeringarna ökar i år med ca 14 96. Det är en siffra som alltför sällan nämns i den offentliga debatten. Denna investeringsökning har — och det är viktigt att hålla i minnet — kunnat ske samtidigt som vi genom besparingsoch effektiviseringsåtgärder kunnat hålla statsutgifterna på en i stort sett oförändrad nivå. Det är skillnaden mellan regeringens politik och den socialdemokratiska. Med den socialdemokratiska sker ökningen av utgifterna till priset av högre skatter och avgifter för näringslivet, men ger likväl ett ökande budgetunderskott. Herr talman! Att hävda sysselsättningen och att skapa trygga jobb för medborgarna också på lång sikt är och måste vara en huvuduppgift för varje regering. Arbetslösheten i Sverige har under hela perioden 1979-1982 legat på en internationellt sett mycket låg nivå. Under den senaste vintern nådde siffrorna dock upp till en nivå som tangerar tidigare högsta siffror här i Sverige. I början av 1970-talet, under den dåvarande socialdemokratiska regeringen, pendlade arbetslösheten flera månader kring 3 760 och var som högst 3,5 96. I dag redovisas dels arbetskraftsundersökningen, AKU, dels AMS statistiken angående arbetslösheten. Herr talman! Olof Palme har en benägenhet att omformulera mina yttranden när han skall citera mig. Så gjorde han också i dag. Jag bad inte min medarbetare att ringa arbetsmarknadsstyrelsen. Jag bad honom att ringa arbetsmarknadsdepartementet. Det gjorde jag mot bakgrund av att arbetsmarknadsministern och jag tidigare i dag har haft en genomgång av den redovisning av arbetslösheten som i dag sker. Hur ser då dessa båda redovisningar ut? I arbetskraftsundersökningen, som bygger på intervjuer, redovisas en ökad arbetslöshet med 3 000 personer - och det är ovanligt att det sker en ökning från april till maj. I AMS-statistiken däremot anges de kvarstående arbetssökande ha minskat med 6 100 personer. De här båda redovisningarna är motstridiga — i det ena fallet anges alltså en ökad arbetslöshet med 3000 personer och i det andra en minskad arbetslöshet med 6 100. Om man tittar på AKU:s undersökning om antalet sysselsatta, så finner man att där redovisas en ökning med 36 000 personer från april till maj. Denna ökning är större än den som skedde mellan april och maj i fjol, då ökningen av antalet sysselsatta var 30 000. Det innebär att också den här undersökningen bekräftar att Sverige under den senaste treårsperioden varit relativt sett allt framgångsrikare i kampen för att hålla arbetslösheten borta, i internationell jämförelse. Om man jämför med den genomsnittliga arbetslösheten ute i Europa, finner man att skillnaden mellan Sverige och EG 1979 var 3,5 procentenheter till Sveriges förmån. 1980 hade skillnaden växt till 4,1 96. 1981 uppgick denna skillnad till Sveriges förmån till 5,5 90. Detta är en verklighet som alla de som kritiserar regeringen för att inte göra tillräckligt borde påminna sig. Faktum är att Sverige i betydande utsträckning har kunnat undgå den dramatiska uppgång av arbetslöshetstalen, relativt sett och i total mening, som länderna ute i Europa har drabbats av. Det är naturligtvis en följd av de mycket omfattande satsningar som regeringen har gjort för att hålla sysselsättningen uppe och hålla arbetslösheten nere. Denna inriktning av politiken ligger fast också framöver. Det finns skäl att understryka att sysselsättningen kontinuerligt har ökat sedan 1979. I mars 1982 hade 74 000 fler personer arbete än vid motsvarande tidpunkt 1979. Om vi jämför med 1976, medan socialdemokraterna ännu hade regeringsmakten, finner vi att ökningen från maj 1976 till maj i år är 133 000 jobb. Då är det viktigt att komma ihåg en sak till: Ökningen när det gäller den kvinnliga sysselsättningen är större än så. Jämställdhetspolitiken har alltså lett till att antalet anställda kvinnor har ökat under denna period, när man runt om i världen år för år har fått redovisa en ökande arbetslöshet. Ärade kammarledamöter! Det är alltså mot den här bakgrunden som socialdemokraterna fortsätter att driva en propaganda, med innebörden att regeringen skulle föra en politik som syftar till att gradvis söka anpassa människor till en högre arbetslöshet. Sanningen är, herr talman, att inte under någon regering har så stora resurser satsats på att bekämpa arbetslösheten. Det skulle hedra socialdemokraterna om de gav det erkännandet. För att svenskt näringsliv skall kunna utvecklas under 1980-talet krävs en kontinuerlig förnyelse av den svenska industriapparaten. Den förnyelsen och breddningen skall ske på olika sätt. Satsningen på forskning och teknisk utveckling måste gå vidare. En aktiv miljöpolitik av det slag regeringen initierat och en aktiv energipolitik, inriktad på förnybara energikällor, kommer på sikt att öppna nya avsättningsmöjligheter och nya produktutvecklingsmöjligheter för den svenska industrin. Det mest övergripande är dock att vi har ett allmänt klimat i samhället som stimulerar människor, enskilt eller i samverkan, till personliga satsningar och risktagande. De små och medelstora företagen spelar här en avgörande roll. Småföretagspolitiken var ett svårt försummat kapitel under den socialdemokratiska regeringen. Denna försummelse har gett betydande skador på möjligheterna till en bättre ekonomisk tillväxt under senare delen av 1970-talet. Svenska storföretag har i växande utsträckning tvingats utomlands för att söka underleverantörer. Nyföretagandet stagnerade. Arbetslösheten har särskilt hårt drabbat de regioner i vårt land där man varit ensidigt beroende av vissa storföretag eller enstaka branscher. Efter de insatser regeringen gjort på olika områden sedan 1976 för att förbättra de mindre och medelstora företagens villkor, är nu en positiv vändning på gång. Intresset för att starta och driva ett eget företag ökar ute bland människor. Den starta-eget-kampanj som drivs i utvecklingsfondernas regi har blivit en framgång. Intresset bara växer av att starta den här typen av kurser i landet. Därför har det varit av stort värde att ytterligare en småföretagsproposition kunnat föreläggas riksdagen under våren. Tillsammans med den marginalskattereform som nu antagits av riksdagen, och som innebär kraftigt förbättrade möjligheter för småföretagarna att generera eget kapital, medför småföretagspropositionen ytterligare en skjuts framåt för intresset att våga satsa på ett företag och att göra de produktiva investeringar för framtiden som vår nation så väl behöver. Herr talman! Valet 1982 har alltmer kommit att få karaktären av ett ödesval inför framtiden. Det handlar inte bara om utformningen av den ekonomiska politiken i strikt mening. Det handlar om det ekonomiska system vi skall ha i Sverige i framtiden. Socialdemokraternas krav på kollektiva löntagarfonder är oförenliga med bevarandet av den nuvarande socialt och miljömässigt reglerade marknadsekonomin. Socialdemokraterna värjer sig för att ta den debatten. Man försöker genom hänvisningar till olika tekniska lösningar och reträtter på enskilda områden dölja de egentliga avsikter som finns bakom, eller de konsekvenser som följer med förslaget. Olof Palme säger: Vi är beredda att diskutera med andra, men — tillägger han omedelbart — principerna ligger fast.

Via löntagarfonderna skall det vara en fackföreningsrörelsens industripolitik som skall vara styrande — vi skall, som det ordagrant heter i LO 80-rapporten, ha ”en långsiktig facklig planering av industripolitiken”. Den socialt och miljömässigt reglerade marknadsekonomin skall ersättas av en planekonomi, där de fackliga värderingarna skall vara helt avgörande. Intresset ljuger inte, heter det. Principerna överger vi inte, säger Olof Palme. Och principerna måste naturligtvis vara kvar, om de centrala mål som har angetts för denna reform skall kunna uppnås. Att genomföra det förslag om vilket socialdemokraterna säger att de inte ruckar på sina principer vore att rycka undan grunderna för vårt nuvarande ekonomiska system, att rycka undan grunden för den framgångsrika välfärdspolitik vi hittills har kunnat bedriva här i Sverige. Sanningen är ju att när det gäller tillgången på riskkapital, produktionskapital, grundkapital i näringslivet så inträder med det förslag som socialdemokraterna står för efter någon tid en monopolsituation. Då säger Olof Palme och andra socialdemokrater: Ja, men detta är ju en decentralistisk ordning. Vi kommer att ha en fond i varje län. Men denna fond i varje län innebär ju för ett företag att det är i denna fonds styrelse som det avgörs om det skall finnas tillgång till riskkapital för företaget i det länet. Det blir en monopolsituation i län för län när det gäller grundkapitalet, riskkapitalet i näringslivet. Och det är detta som socialdemokraterna försöker dölja genom olika taktiska reträtter och svårgenomträngliga tekniska diskussioner. Från centerrörelsens sida kommer vi aldrig att acceptera en övergång till fondsocialism, för det skulle slå sönder förutsättningarna för fortsatta ekonomiska framsteg. I en tid när vi behöver mer av samverkan, mer av konstruktiva tag inom näringslivet och mellan olika grupper kommer det socialdemokratiska förslaget om löntagarfonder att öka motsättningarna. Det är en helt gemensam uppgift för de icke-socialistiska partierna att hålla vakt vid gränsen mot socialism, att slå vakt om och utveckla den socialt och miljömässigt reglerade marknadsekonomi vi har och på vars grund vi har nått den kanske högsta ekonomiska standarden i världen. Det är genom en medveten decentralistisk inriktning av näringspolitiken och en ansvarsfull ekonomisk politik som vi kan lägga en grund för fortsatt framåtskridande och tillväxt inom de miljömässiga och sociala ramar som alltid måste ställas upp. Det är för en sådan politik vi skall verka också i framtiden.

Herr talman! Vi hade en lång och hård debatt om skatterna i går, där vi klarlade motsättningarna mellan oss moderater och mittenpartierna, där vi redovisade var vi står och varför vi står där. Nu tog Thorbjörn Fälldin upp den debatten i dag igen och ville av någon anledning tydligen förlänga den. Egentligen skulle jag väl inte gå upp och medverka i en sådan förlängningsprocess, som väl inte ger så mycket, men Thorbjörn Fälldin sade någonting som jag inte kan låta stå obesvarat därför att det föreföll mig så befängt och obegripligt. Han sade att moderaterna under många år har talat för lägre marginalskatter och lägre skatter men sedan själva lagt krokben för den reform som man nu har kommit överens om mellan mitten och socialdemokraterna och att moderaterna därmed har misslyckats att driva sin egen politik. Detta är för mig helt obegripligt. Den fråga som vi bör diskutera i dag gäller ju inte — det har mera historiskt intresse — vem som svek den gången och varför någon svek den gången, utan den stora frågan i dag måste vara vilket slags skattepolitik som vi skall bedriva i Sverige som bäst motsvarar samhällsekonomins krav, dvs. vilken skattepolitik som är mest ansvarsmedveten. Och där gjorde alltså Thorbjörn Fälldin gällande att vår var mer ansvarslös. Låt mig än en gång - vi hade detta uppe flera gånger i går — påminna om vad finansutskottet säger i sitt betänkande. Utskottet påvisar först och främst den grundläggande skillnaden mellan socialdemokraternas och regeringens politik, nämligen att socialdemokraterna vill begränsa budgetunderskottet genom att höja skatterna i stället för att spara. I just den frågan håller mitten med socialdemokraterna. Men sedan säger det borgerliga utskottet enhälligt att en höjning av skatterna är en felaktig väg att gå — skattekvoten i den svenska ekonomin är vid en internationell jämförelse mycket hög och måste systematiskt bringas ner för att ekonomin skall fungera. Finansutskottet uttalar sig alltså för en skattesänkningspolitik, medan ni i det aktuella förslaget just nu höjer skatterna — i ett läge då det svenska näringslivets konkurrenskraft är a och o för att få fart på produktionen och exporten och lösa våra problem. Den slalomåkningen mellan skatteutskottets majoritetsförslag och finansutskottets förslag är för mig faktiskt helt obegriplig. Vi moderater har ju inte gjort någonting annat än att vi har följt de långsiktiga rekommendationer som finansutskottet har utarbetat. Och vi har påpekat att ett ökat skattetryck inte är någon framkomlig väg för att minska budgetunderskottet— vi måste gå en annan väg. Då förklarar Thorbjörn Fälldin, statsministern, att detta är en ansvarslös politik. Jag måste säga att jag inte begriper honom. Det vore frestande för mig att på nytt upprepa allt vad vi sade i går, peka på alla de vådor som det här konkreta förslaget innebär. Men Thorbjörn Fälldin kan ju läsa innantill i protokollet om detta — där finns det. Jag strävar efter att dels inte förlänga debatten, dels inte heller fördjupa de motsättningar som i den här frågan uppenbarligen finns mellan oss och som för mig är lika obegripliga som Thorbjörn Fälldins angrepp mot oss alldeles nyss. Jag förstår inte. Det kan bero på att jag inte är tillräckligt begåvad — eller också har Thorbjörn Fälldin inte uttalat sig tillräckligt klart. Det är bara att välja.

Herr talman! Det var nästan skrämmande att lyssna till Thorbjörn Fälldin — hur utomordentligt nöjd han var med sysselsättningsläget i landet. Vi har just i dag fått bekräftelse på att vi har haft den högsta arbetslöshet som någonsin registrerats för maj månad. Vi har fått bekräftelse på att arbetslösheten för första gången stigit mellan april och maj. Det har aldrig hänt tidigare. Vad svarar Thorbjörn Fälldin på detta? Jo, vi blir allt framgångsrikare. Vi blir allt duktigare. Gå ut och säg det till 35 000 ungdomar som går arbetslösa! Ni är allt duktigare. Det är 8 000 fler sedan samma månad i fjol. Jag undrar om de 8 000 ungdomarna tycker att regeringen har blivit alltmer framgångsrik i kampen mot arbetslösheten. Nej, gå tillbaka till era löften! Ni lovade 400 000 nya jobb, varav 270 000 jobb i industrin. Vi har sedan dessa löften gavs tappat 140 000 jobb i industrin. Det är en skillnad på 410 000 mellan det som angavs i Thorbjörn Fälldins löften och det som gäller i verkligheten. 400 000 människor färre i arbete än vad han lovade. Thorbjörn Fälldin säger att det har blivit jobb i den offentliga sektorn. Javisst. Men nu skall det bli stopp för det. Nu är det stopp på sysselsättningsökningen inom den offentliga sektorn. Därför är det på det sättet att industrisysselsättningen nu minskat 20 månader å rad. Den totala sysselsättningen har minskat nio månader å rad. Landets statsminister säger: Vi blir allt framgångsrikare, allt duktigare. Han fortsätter med att säga: Vi gör allt vi kan. Men vi socialdemokrater har ju bevisat att hade ni satsat lika mycket på arbetsmarknadspolitik som ni faktiskt gjorde 1979, så hade arbetslöshetssiffran aldrig stigit över 100 000. Det är därför att ni inte givit AMS resurser. Ni har medvetet tillåtit denna arbetslöshet. Det är därför som vi har dessa rekordsiffror. Ni blir allt duktigare. De fem första månaderna 1976 var arbetslösheten 66 000. Nu är den alltså 130000. Det är en fördubbling jämfört med arbetslösheten samma tid 1976. Om Thorbjörn Fälldin åtminstone gick ut och sade att detta är väldigt tråkigt och att ni skall göra allt ni kan. Icke. Han säger: Vi är duktigast, vi är bäst i världen. Vad hjälper allt detta tomma skryt från regeringsbänken alla de 10 000-tals ungdomar som vaknar om morgonen och, var och en, säger: Det finns inget jobb åt mig. Det värsta är på sätt och vis regeringens kallhamrade syn på arbetslösa människors situation. Det är ett skäl så gott som något till att regeringen bör bytas ut. Sedan säger ni: Vi skall fortsätta att spara. Ni går så långt att ni säger: när det gäller 12 miljarder kronor har vi skrivit ihop oss med moderaterna. Det skall vi spara nästa år. Men var då? Vi har frågat hela dagen. Det är alltså ett rimligt krav. Tala om var ni skall skära bort 12 miljarder kronor i statsutgifter, när ni har så raserat statsfinanserna med er misslyckade politik att vi har gigantiska ränteutgifter varje år på statsskulden. Vi skall komma ihåg att statsskulden var 70 miljarder när socialdemokraterna lämnade regeringsmakten. Den är 300 miljarder nu — och räntorna är därefter. Ni har bundit er för en kraftig ökning av försvarsutgifterna. Det är farligt att jaga igenom beslut om plan, fastän man inte ens har kontrollerat vad det kostar att bygga! Men var är det vi skall skära? Sist lovade ni heligt och dyrt att inte röra pensionernas värdebeständighet. Knappt var valet över så sade ni: Vi tar bort indirekta skatter, vi tar bort oljekostnaderna vid beräkningen av kompensationen för pensionärerna. Vad blir det nästa gång? Blir det kaffet, sockret, brödet? Vad är nästa ting ni skall rikta mot pensionärerna? Är det barnbidragen? Skall vi öka karensdagarna till sju? Det var ungefär de punkterna som fanns på era hemliga listor. Är det rimliga krav? När riksdagen erbjuds att rösta för nedskärningar om 12 miljarder — som oundvikligen främst kommer att drabba de sociala utgifterna — får ni verkligen tala om vad det gäller!

Herr talman! Gösta Bohman var litet fundersam över att jag tog upp marginalskattereformen. Jag redovisade skälet till att jag gjorde det: Jag anser att den reformen är ett av de viktigaste inslagen för att sanera den svenska ekonomin. Jag sade att jag beklagar att moderaterna hade försökt lägga krokben. Jag tänkte bl.a. på hur ni i olika omgångar har försökt skrämma småhusägarna för de av er påstådda effekterna. Jag tycker inte att Gösta Bohman skall känna sig trampad på tårna i den här frågan. Han använde ju själv i går argumentet att mittenpartierna skulle ha lagt sig platt på marken för en socialistisk skattepolitik. Jag upprepar än en gång: När började Gösta Bohman betrakta kraftiga marginalskattesänkningar som ett uttryck för socialistisk skattepolitik? Gösta Bohman återkom till gårdagens debatt om vad som står i finansutskottets betänkande. Finansutskottet har anslutit sig till vad regeringen anförde i kompletteringspropositionen, nämligen att vi inte genom skattehöjningar kan överbrygga det gap som finns mellan de totala offentliga utgifterna, som är ungefär 66-67 20 av BNP, och skattekvoten, som är ungefär 51 26 av BNP. Åtgärderna måste i stället vara inriktade på två saker, nämligen dels att hålla tillbaka de offentliga utgiftsökningarna, dels att satsa offensivt, så att skattebasen växer och skatteinkomsterna stiger. Det är så vi skall kunna lösa problemen. Krångligare än så är det inte. Jag är glad över att moderaterna i finansutskottet har anslutit sig till uppfattningen att det skall finnas en plan för marginalskattesänkningen. Det innebär att moderaterna i det sammanhanget ställt sig bakom uppfattningen att vi skall genomföra marginalskattereformen i tre steg. Det sattes i går i fråga om de båda mittenpartierna skulle stå kvar vid denna uppgörelse. Självfallet gör vi det, eftersom vi har lagt fram denna proposition. Under den här debatten har det inte kommit fram några avgörande skäl som skulle tala i riktning mot att vi inte skulle fullfölja den överenskommelse som vi har träffat med socialdemokraterna. Sedan, Gösta Bohman, är vi överens om att man inte klarar det här gapet med skattehöjningar. Jag är lika angelägen som Gösta Bohman om att få socialdemokraterna att tala om på vilket sätt de skall klara sina skattehöjningar och samtidigt kunna hävda att de vore konstruktiva bidrag inför den förestående avtalsrörelsen. Dessa skattehöjningar skulle ju komma att ta köpkraft från de löntagare som löntagarorganisationerna skall förhandla för — det är ofrånkomligt. Sedan till Olof Palme, och det är samtidigt ett svar till Lars Werner: Det är alls icke så, Olof Palme och Lars Werner, att jag eller någon annan i regeringen är nöjd med den nuvarande situationen på arbetsmarknaden. Det framgår med all tydlighet av att vi under denna vårriksdag, utöver den ordinarie budgettilldelningen till arbetsmarknadsstyrelsen, har ökat anslagen för kampen mot arbetslösheten. Om vi hade varit nöjda med den här situationen, så hade vi väl i all rimlighets namn inte satsat mera pengar i kampen mot arbetslöshet. Men, Olof Palme, varför påminner jag då om hur vi har lyckats i Sverige i jämförelse med andra länder? Jo, därför att socialdemokrater liksom kommunister — nu senast genom Lars Werner — åker omkring och för fram i debatten påståenden med innebörden att regeringen medvetet skulle framkalla arbetslöshet. Detta faller på sin egen orimlighet. Olof Palme vet att det inte är sant — han har ju själv varit med om att redovisa 3,5 96 arbetslöshet, och då var den internationella situationen långt bättre än den är nu. Så till frågan: Vad vill regeringen göra därutöver? Vi satsar ytterligare medel i kampen mot arbetslösheten, medel som står till arbetsmarknadsstyrelsens förfogande. Vi satsar mera på ungdomsarbetslösheten — inom parentes sagt tycker jag att vi ändå tillsammans kan glädja oss åt och betrakta som en framgång att det för ungdomarna blev aningen bättre i maj än det var i april, eftersom det i maj är några färre arbetslösa ungdomar än i april. Men inte heller när det gäller ungdomsarbetslösheten är vi belåtna. Vad beträffar de 400 000 nya jobben vill jag säga till Olof Palme att det var vårt sätt att uttrycka vad som krävdes, om vi skulle nå målet arbete åt alla. Ni socialdemokrater sade i den debatten att ni inte ville trolla med siffror. Det må vara hur som helst med den saken, men när man i andra länder under den här perioden har tvingats redovisa en dramatiskt ökad arbetslöshet, så har vi ändå här i landet under perioden maj 1976 till maj i år skapat 133 000 nya jobb. Detta har kunnat ske trots att det internationellt ser ut som det gör. Hur skall vi komma vidare? Jo, — och det svaret gäller också Lars Werner — genom att inrikta den ekonomiska politiken så att svenskt näringsliv får en bättre konkurrenskraft. En tredjedel av BNP är export. Ungefär 50 96 av vår industriproduktion avsätter vi på export. Därav följer att vi måste vara internationellt konkurrenskraftiga, och därför har regeringen gjort dessa ekonomiskt-politiska dispositioner. Och vi har vunnit en del när det gäller kostnadsutvecklingen jämfört med vad vi kunde avläsa när vi tog över 1976, då era åtgärder hade medfört att kostnaderna hade stigit med 40 96. Om vi skall ha framgång, om vi inte skall tvingas driva upp räntorna, måste vi minska budgetunderskottet. För detta har ni inget recept. Ni frågar vad regeringen skall spara på. Svaret är som jag har sagt tidigare: Vi får gå igenom alla budgetposter, och vid den prutningen skall vi i fortsättningen som hittills vägledas av att det skall vara fördelningspolitiskt godtagbara åtgärder. Vidare har vi i anvisningar till myndigheterna begärt tekniskt underlag för besparingar på olika nivåer, och det materialet kommer fram från varje myndighet. Målet är att anpassa utgiftsökningen till inkomstökningen. Det står i budgetpropositionen. Är man inte beredd att göra det, Olof Palme, måste man antingen höja skatterna eller öka budgetunderskottet. Höjer ni skatterna, slår det antingen på konsumtionsutrymmet för löntagarna eller på konkurrenskraften för företagen. Det är de två val som finns. Går ni vägen att höja budgetunderskottet, följer därav att det blir ett tryck på inflationen, att våra möjligheter att operera på räntesidan minskas. Men ni själva då? Vilka åtgärder vidtar ni om ni skall vara trogna vad ni har sagti er partimotion? Jag hade ett antal frågor i det avseendet jag också, Olof Palme.

Herr talman! Thorbjörn Fälldin har rätt på en mycket viktig punkt: skattepolitiken är ett av de viktigaste inslagen i den ekonomiska politiken. Just därför har jag påvisat de obestridliga brister som den s.k. skattereformen är behäftad med. Just därför har jag påvisat att reformen står i strid med de principer som uppdras i finansutskottets betänkande, det betänkande som de tre borgerliga partierna helt står bakom. Som jag sade för en stund sedan tycker jag att det är rätt meningslöst att upprepa gårdagens långa debatt. Jag skulle i all hövlighet vilja föreslå statsministern att han tar del av protokollet från gårdagen i stället för att vi skall behöva syssla med upprepningar nu. Rent parentetiskt, herr talman, vill jag säga: Ehuru jag vet att det står i strid med reglerna, vill jag tillägga att jag tycker att Olof Palme går väl långt i sin skrämselpropaganda, när han gör gällande att regeringen skall ta bort barnbidragen för pensionärerna.

Herr talman! Även om det här också är i viss mån stridande mot reglerna, måste jag med all respekt säga att jag tror att Gösta Bohman hörde fel, såvida han inte tänker sig att göra en debut som barn på nytt och på så sätt komma i åtnjutande av sådana här bidrag. Jag gjorde här en klar skillnad mellan å ena sidan barnbidrag, å andra sidan pensioner. Och det bör man göra. Thorbjörn Fälldin kan fortfarande inte inse att de löften som han gav uppfattas som förpliktande av människorna. Nu är de 400 000 jobben bara ett räkneexempel. Var det också ett räkneexempel, när Thorbjörn Fälldin i höstas sade att det blir 40 000 nya industrijobb? I stället tappade vi ju 53 000 industrijobb. När vi, på vår tid, fick en ökning av arbetslösheten, satte vi in all kraft — och arbetslösheten sjönk. Ni tillåter medvetet arbetslösheten att stiga. Det är ett enkelt konstaterande. Hade ni satt in lika stora resurser som 1979, hade arbetslösheten aldrig stigit över 100 000. Det är helt enkelt sanningen, och det vet alla som sysslar med de här sakerna. Regeringen prioriterar alla möjliga subventioner — det gäller aktieägare, stora skogsägare och andra — framför kampen mot arbetslösheten. Man ser hellre att dessa 35 000 ungdomar går arbetslösa. Det är en värdering som jag inte kan godta. Vi har hela dagen frågat vad ni vill spara på, om det skall bli en nedskärning med 12 miljarder kronor, som ju är ett mycket stort belopp. Inget svar — annat än Thorbjörn Fälldins att det skall vara fördelningspolitiskt godtagbart. Då blev jag verkligt orolig. Hittills har era besparingar varit fördelningspolitiskt sett icke godtagbara, t.ex. när det gäller klasslagstiftningen om karensdagarna. Jag frågar därför på nytt: Vilka varor skall ni ta härnäst, om ni bryter era löften till de gamla och tar bort indirekta skatter och olja från kompensationsberäkningarna? Blir det kaffet, sockret, kläderna eller vad? Jag tror att de gamla vill veta detta. Är det sju dagars karenstid som ni tänker er för arbetare? Är det barnbidragen som ni tänker ta bort — åtminstone när det gäller det första barnet — eller sänka? Det är detta som fanns på era hemliga listor, och det är inte mycket kvar som ni inte har genomfört. Sedan förde Thorbjörn Fälldin ett resonemang om löntagarfonder. Jag sade att vi står fast vid principerna. Det är alldeles riktigt. Det är det enda grunddokument som finns. Det gäller det anförande som jag höll på partikongressen och som partikongressen ställde sig bakom. Det finns tre principer. Den ena principen är att fonderna skall vara baserade på en kombination av vinstdelning och lönebaserade avgifter. Det skall finnas bästa möjliga garantier för satsning på lönsamma investeringar. Vidare skall det vara en demokratisk och decentraliserad organisation. Det är dessa principer som vi har, och dem står vi fast vid. En enhällig partikongress har ställt sig bakom dem. Sedan har vi sagt att vi när det gäller utformningen är öppna för diskussion för att försöka nå bredaste möjliga samförstånd. Detta innebär en smula mer demokrati i det ekonomiska livet i stället för den oerhörda maktkoncentration som f.n. finns. Det betyder också att investeringarna styrs mot produktion i stället för mot spekulation.

Jag vill påpeka för kammarens ledamöter något som de kanske inte känner till, nämligen att det f. n. av utländska intressenter och utländska spekulanter köpts aktier på den svenska aktiemarknaden för omkring 2 miljarder per år. Det oroar icke centerpartiet, vare sig det gäller utländska intressens uppköp av Wasabröd eller av olika enstaka aktieposter. Man är oerhört rädd när svenska löntagare skall få möjligheter att köpa aktier för 2 miljarder kronor per år. Då talar man om demokratins förfall. Men när utländska spekulanter redan i dag får köpa aktier till samma belopp står man och krafsar med foten och bockar. Det ger också en bild av hur centern numera ser på de svenska löntagarna.

Herr talman! Det börjar bli ont om sakargument för Lars Werner när han påstår att en arbetspromemoria i budgetdepartementet vid något tillfälle skulle ha varit hemligstämplad. Det är fullständigt fel. Den har dessutom getts ordentlig spridning. När det gäller stridsflygplanen, Lars Werner, vill jag säga att alla partier utom kommunisterna är ense om att vi behöver ett stridsflygplan i det svenska försvaret också på 1990-talet. Vad jag försökte säga om detta var att det naturligtvis är en fördel att vi, när vi har kommit fram till att vi behöver detta stridsflygplan i det svenska försvaret, också vidtar mått och steg för att kunna tillverka det själva. När vi gör det ger det dessutom jobb runtom i landet. Lars Werner och kommunisterna har en helt annan inställning i den här frågan och är i varje ögonblick beredda att ta pengar av försvaret. Jag har suttit i riksdagen sedan 1958, och jag drar den enkla slutsatsen att om kommunisterna skulle ha haft framgång i sina attacker mot försvarsutgifterna, skulle dessa ha varit nere vid noll för många år sedan, trots att den internationella situationen är sådan att t.o.m. våra närmaste grannländer just nu har måst öka sina försvarsinsatser. Sanningen är den att våra utgifter för det militära försvaret planar ut. Beträffande deltidsarbetena, Lars Werner, vill jag säga att det är sant att det har blivit flera sådana. Men detta är i de allra flesta fall ett uttryck för vad de arbetssökande önskar. Inte har vi utfärdat några dekret om att människor skall ha deltidsarbete. Olof Palme tog upp frågan om subventioner till skogsägare. Jag har hört Olof Palme göra det tidigare, och jag vill i all försiktighet säga att detta inte är rätt. Jag måste få fråga: Har Olof Palme ingenting lärt av den lektion han fick av jordbruksministern i det här avseendet i samband med debatten häromkvällen? Utskottets företrädare, som hade att diskutera de här frågorna, försökte säga att det var fråga om en felläsning av herr Palme. Jag lämnar den saken därhän. Men, Olof Palme, låt mig beträffande sakfrågan upprepa att de åtgärder som vi har vidtagit för att få fram mera virke, t.ex. klenvirke, har betalts av skogsägarna själva genom skogsvårdsavgifter. Jag vet att Olof Palme var i kammaren, i varje fall stundtals, under den debatten. Men ta fram protokollet, Olof Palme, och läs på det! Där finns fakta redovisade av jordbruksministern. Då behöver vi inte tvista om den frågan längre. Kanske Olof Palme då finner anledning att sluta åka omkring i landet och sprida detta i sak felaktiga budskap. Det är märkligt att både Olof Palme och Lars Werner upplever det som besvärande — eljest skulle ni ju inte agera som ni gör — att vi i Sverige har lyckats klara sysselsättningen bättre än man gjort i andra länder. Att ni upplever det som besvärande måste ju vara anledningen till att ni tar upp den saken. Men det är ju därför att ni så ofta påstår att vi medvetet skulle ha velat öka arbetslösheten i Sverige som jag har anledning att lika ofta visa på att vi vid varje internationell jämförelse har lyckats bättre. Det är också sant att skillnaden mellan arbetslösheten i Europa och arbetslösheten i Sverige har blivit större under perioden från 1979 och fram till nu. Men återigen: Vi är inte ute efter att säga att vi är nöjda — om vi vore nöjda skulle vi ju inte ständigt öka anslagen när det gäller att bekämpa arbetslösheten. Ena minuten anklagas vi för att ha strött ut för mycket pengar till näringslivet. Men när det gäller de konkreta fallen säger ni att regeringen inte har anslagit tillräckligt mycket — ta varven, stålindustrin etc. Ni får verkligen bestämma er för vilket slag av kritik ni skall bedriva mot regeringen! Sedan vill jag understryka att det var ett fantastiskt besked vi fick nyligen. Det finns bara ett grunddokument, sade Olof Palme. Det var det anförande han höll på socialdemokraternas partikongress i höstas. Det är ju en fråga som har diskuterats länge. Och grunddokumentet i hela löntagarfondsdebatten kom i och med Olof Palmes tal inför den socialdemokratiska partikongressen! Jag undrar vad fackföreningsrörelsen säger om att LO 80-rapporten inte längre är ett dokument som har karaktär av grunddokument, att det inte längre anger den grundläggande inriktningen av reformen. Olof Palme säger att två saker är grundläggande, nämligen vinstdelningen och de kollektiva fonderna. Ja, just det — kollektiva fonder. Grundläggande är att medborgarna i fortsättningen inte skall tillåtas äga personliga andelar i produktionskapitalet. Det skall vara kollektivt. Jag har någon gång tidigare frågat Olof Palme om man på den socialdemokratiska sidan kan acceptera att människor äger sina hus helt och hållet eller andelar av sina hus, att människor äger båt, bil osv. Varför tillåter ni inte att människorna äger produktionskapitalet, som är det viktigaste sparandet? Den gången svarade Olof Palme att man inte ville riskera att människorna åkte till Liechtenstein osv. Vidare säger Olof Palme att centern är rädd för att löntagarna skulle få äga aktier och få inflytande. Nej, alls icke! Det är snarare så att vi har stimulerat löntagare och andra att just äga aktier, men då att äga dem individuellt. Det är det som ni socialdemokrater kritiserar. Att man till en del med skatter stimulerar människor att individuellt äga aktier anser ni vara värt att kritisera. Men ni är beredda att ta en mer än dubbelt så kraftig smäll på budgeten när det gäller det kollektiva aktieägandet. Vi är trogna mot det som hör samman med en socialt och miljömässigt reglerad marknadsekonomi när vi anser att människor skall kunna vara delaktiga också i det sparandet. Vi är trogna det som där är grundläggande. Inom de ramar som sätts av sociala och miljömässiga skäl skall det råda fri konkurrens och vara möjligt för människorna att enskilt eller i samverkan satsa på sitt kunnande och sin vilja att vara med och ta ansvar. Det är det som upphävs med er ordning. Herr talman! De svenska problemen löses inte av en fondsocialism som underminerar grunden för vårt ekonomiska system. De svenska problemen löses inte av en vidlyftig socialdemokratisk löftespolitik, som helt bortser från ekonomiska realiteter, leder till höjda skatter och nya bördor på företagen, men likväl medför ett ökat budgetunderskott. Nej, våra problem kan vi lösa bara genom att vi redan i dag vågar genomföra åtgärder för att få balans i samhällsekonomin, få bukt med de offentliga utgiftsökningarna och frigöra resurser för de offensiva satsningar vi behöver för framtiden. Det är den politiken, herr talman, som regeringen står för. Det är den politiken som vi skall föra ut till svenska folket.

Herr talman! Om det är någon av kammarens ledamöter som undrar varför jag underlång tid har suttit så stilla och tyst, kan jag tala om att det inte har att göra med någon frivillig munkavle, utan att det är helt i enlighet med debattreglerna i riksdagen. Först diskuteras regeringens politik inom oppositionen. Sedan diskuteras regeringens politik med närvaro av regeringen — då först av statsministern och dem som vill debattera med honom och därefter av mig och dem som kan tänkas vilja debattera med mig. Detta sägs vara ett sätt att spara tid. Jag är inte alls säker på att så är fallet. Herr talman! Vi närmar oss nu slutet av den andra mandatperioden med icke-socialistiska regeringar. Folkpartiet har varit med i alla dessa regeringar. Folkpartiet är ett socialliberalt parti. Vi arbetar för ett samhälle som hyllar både friheten för den enskilde och rättvisa mellan enskilda och grupper av människor. Hur har då denna strävan tagit sig uttryck under de sex år som vi har haft regeringsansvar? Det är ofrånkomligt att teckna bakgrunden innan man ger svaret. Bakgrunden har varit den ekonomiska utvecklingen i världen. Sverige och större delen av resten av världen har länge levt och lever alltjämt med sviterna av två oljeprischocker, som fått grunden för vår ekonomi att vackla. I slutet av den förra mandatperioden kunde vi alla se hur såren efter den första chocken var på väg att läka. Handelsbalansen förbättrades, sysselsättningen ökade, arbetslösheten sjönk, inflationen gick ned och tillväxten visade tecken att tillta. Det var faktiskt riktigt som jag 1979 sade i motsvarigheten till denna debatt, att de flesta kurvor pekade åt rätt håll. Den ekonomiska politiken, som gick ut på att stärka näringslivets konkurrenskraft och hålla tillbaka oljeimporten, hade börjat ge resultat. Just då kom den andra oljechocken. Kostnaderna för oljan steg 13 miljarder bara på två år, främst till följd av händelseutvecklingen i Iran. Vi fick mer eller mindre börja om från början med det ekonomiska saneringsarbetet, fast från ett sämre utgångsläge. Försöken att hålla sysselsättningen uppe trots stagnationen i ekonomin 1976-1979 hade skapat ett kraftigt budgetunderskott. Dessutom kom ju den här oljechocken ovanpå den första. Den här situationen ställde naturligtvis ett reformparti som folkpartiet inför ett svårt omställningsproblem. Det gällde fortfarande att slå vakt om och utveckla välfärdspolitiken i Sverige. Men det var inte lika lätt nu som förut. Det handlade inte längre om att varje år fördela en någorlunda stadigt växande kaka, snarare hade det att göra med att se till att kakan inte blev mindre. Vi har aldrig gjort de här konstaterandena med lätt hjärta. Vi trivs inte särskilt bra i besparingstider. Vi hade hellre sett att vi kunnat öka insatserna på sociala och kulturella områden i stället för att behöva frysa eller minska dem. Vi hade gärna sett att vi kunnat genomföra nya reformer i stället för att behöva säga att det inte finns resurser till nya kostnadskrävande förbättringar. Vi var tvingade till en sådan politik, eftersom motsatsen hade motverkat sitt syfte att stärka välfärden. En fortsatt utgiftsexpansion skulle ha skadat den ekonomiska grund utan vilken den offentliga sektorn hade riskerat att rasa ihop. Lättsinnig ekonomisk politik är dålig social politik; att fördela det som inte finns är ett sätt att försöka lura sig själv och väljarna. Den strategi som vi valt för att stärka ekonomin, för att därigenom hindra social nedrustning och massarbetslöshet, har enkelt uttryckt gått ut på att vi skall spara och arbeta oss ut ur krisen. Det är inte något särskilt publikknipande budskap att komma med, men det är den vägen vi måste gå, om vi igen skall kunna se våra resurser växa. Sparpaketen har under dessa år omfattat sammanlagt ca 25 miljarder kronor. Hade vi ansett att budgetunderskott inte är något problem, hade vi kunnat avstå från alla dessa besparingar. För den som vill undvika ökat underskott men ändå vill säga nej till besparingar finns det ju en annan väg: att höja skatterna. 25 miljarder motsvarar ungefär 15 96 i moms. 15 26 i moms betyder i sin tur ca 15 20 mindre i reallöneutrymme. Det bör de tala om som säger nej till besparingspolitiken. De bör dessutom tala om att en så kraftig reallönesänkning, ovanpå den som löntagarna redan har tvingats acceptera, säkert aldrig skulle ha godtagits. Följden hade blivit krav på löneökningar utanför det faktiska realutrymmet, med högre inflation, sämre konkurrenskraft för näringslivet och försämrad sysselsättning som följd. Det hade varit dålig ekonomisk politik, det hade varit en fördelningspolitik på låtsas och ett dåligt stöd för dem som inser behovet av en stark offentlig sektor. En ensidig besparingspolitik hade inte heller varit bra. Därför har politiken också gått ut på att hitta en balans mellan expansion och återhållsamhet. Det är den vi syftar på när vi talar om att vi skall försöka spara och arbeta oss ur krisen. Vi har under de här sex åren vid ett par tillfällen tagit till penningpolitiska åtgärder för att stärka näringslivets konkurrenskraft. Vi har sänkt momsen i ett skede då andra åtgärder annars hade hotat att gröpa ur köpkraften för mycket. Vi har satsat mer på arbetsmarknadspolitiska åtgärder än någonsin tidigare i Sveriges historia. Till detta kommer de stora industripolitiska satsningarna för att klara de värst utsatta krisbranscherna. Listan över statliga satsningar på offensiva investeringar kan också göras lång. Häromdagen godtog riksdagen regeringens förslag att bygga ett nytt svenskt flygplanssystem efter Viggen, det största investeringsprojektet någonsin i Sverige. Stora investeringar har gjorts inom transportsektorn. Telesatelliten, satsningen på förnybara energikällor, en kraftfullare satsning än någonsin på energibesparande åtgärder och på forskning och utveckling, inte minst just inom det viktiga energiområdet, är områden som också bör nämnas. En momshöjning som alternativ till besparingspolitiken hade fördelningspolitiskt slagit helt fel. Just de betalningssvaga hushållen, som Olof Palme och andra socialdemokrater talar för i den här debatten, hade förlorat mest på det alternativet. Besparingar drabbar med nödvändighet områden som är socialt angelägna. Det finns inga budgetposter som är avsedda speciellt för förmögna bidragsmottagare. Men det är för den skull möjligt att föra en fördelningspolitiskt riktig besparingspolitik. Olof Palme sade att han tyckte att det lät avskräckande att vi ville göra detta också i fortsättningen. Men en sådan kan gälla t.ex. att skära ned på det generella bostadsstödet men öka stödet som går till familjer med särskilt stor försörjningsbörda. Den kan gå ut på att minska matsubventioner till alla och i stället satsa på ett förhöjt barnbidrag för familjer med många barn. Den kan gå ut på att skydda långtidssjuka, men acceptera en viss självrisk för de kortidssjuka etc. Under den här tiden har folkpartiets socialliberala värderingar också gjort sig gällande på annat sätt. Vissa områden har helt undantagits från besparingar. Vissa grupper har tillförts större resurser än tidigare. Låt mig ta några exempel: Stödet till de handikappade var 1976 6 miljarder. I dag är det 15 miljarder, vilket betyder en real förbättring på 35 procent. Folkpension och helt pensionstillskott utgår i dag med 25 000 per en ensamstående pensionär, vilket är en real ökning med 18 96. Statens stöd till barnomsorgen har i det närmaste sexdubblats sedan 1976. Biståndet är fortfarande 1 96 av den svenska bruttonationalinkomsten. Exemplen skulle kunna mångfaldigas, och det behövs skygglappar i kolossalformat för att kalla den här politiken för social nedrustning. Ännu större skygglappar behövs för att inte inse att utan den anpassning som skett av både offentlig och enskild konsumtion hade vår ekonomi legat i ruiner i dag och talet om nedrustning inte bara varit en illvillig klyscha, utan en bister verklighet. Kampen mot arbetslösheten är ett annat exempel som visar på framgångar för socialliberal politik och på ihåligheten i kommunisternas och socialdemokraternas tal om social nedrustning. Det går fler arbetslösa i dag än på mycket länge. Detta smärtar oss mer än någonting annat. Arbetslösheten är ett gissel för alla människor, men särskilt för de unga. De går inte arbetslösa i dag därför att regeringen vill att de skall göra det, som Lars Werner och Olof Palme vill göra gällande. De är arbetslösa därför att det svenska näringslivet inte fullt ut klarat konkurrensen med omgivningen och därför tvingas avskeda folk eller avstå från nyanställningar. Det var därför som den höga produktionskostnadsnivå vi ärvde av socialdemokraterna 1976 var så förödande. På ett år hade vi ökat kostnaderna för svenskt näringsliv tre gånger så mycket som motsvarande kostnader ökats i våra viktigaste konkurrentländer. Den uppgiften tas av någon anledning aldrig fram i de internationella jämförelser som socialdemokrater och kommunister gör. Trots enorma svårigheter hade vi lyckats återställa konkurrenskraften någorlunda — dess värre i huvudsak genom devalveringar. All vår ekonomiska politik syftar till att föra över resurser från konsumtion till investeringar för att vi skall få fart på investeringarna och skapa fler jobb och färre arbetslösa. Ovanpå detta för vi en arbetsmarknadspolitik som kostar mer än någonsin tidigare och innehåller fler och djärvare grepp än tidigare, inte minst när det gäller att försöka komma åt arbetslösheten bland unga människor. Resultatet är alltså inte att alla människor har arbete i Sverige. Det hade naturligtvis varit det önskvärda. Men resultatet är faktiskt fortfarande — och det behöver upprepas eftersom oppositionen vägrar att acceptera det — lägre arbetslöshet i Sverige än i omvärlden, trots att vi är utsatta för samma slags ekonomiska påfrestningar. I början av 1970-talet klarade vi sysselsättningen delvis sämre, i andra fall på samma sätt som vår omvärld. I dag klarar vi den tre gånger bättre. Detta kan inte rimligen vara ett uttryck för likgiltighet inför att människor går arbetslösa. Vad är det i detta resultat och i andra som jag har redovisat som ger socialdemokraterna anledning att tala om social nedrustning? Vad var det i så fall man själv sysslade med i början av 1970-talet, då begreppet oljekris inte fanns och trycket på den svenska ekonomin utifrån var ett intet mot vad det är i dag? Och varför gisslar man i dag mittenregeringen för att den ekonomiska tillväxten är så dålig, när man själv administrerade en minst lika dålig tillväxt i början av 1970-talet? På ett sätt nästan unnar jag socialdemokratin att få komma tillbaka till regeringsmakten. De skulle då snabbt inse att den egna oppositionspolitiken helt enkelt inte dög. Det gick säkert för en tid att skylla det mesta på ”borgarna”, men man skulle snart inse att den ekonomiska verkligheten, hemma och ute i världen, var densamma som den vi nu möter och att den för dem också skulle komma att kräva samma hårda tag och lika många uteblivna applåder. Jag tycker, herr talman, att socialdemokraterna har svikit sina gamla ideal under tiden i opposition. De insikter man har om de ekonomiska svårigheterna har aldrig fått slå igenom i de alternativ man presenterat för riksdagen. Det parti som burit ett tungt samhällsansvar i 45 år har under några år i opposition förvandlats till banérförare för snart sagt varje missnöjesgrupp. Med skattereformen som enda undantag har man aldrig visat någon som helst vilja att ta det ansvar som man själv på den tiden krävde av den tidens opposition — krav som man ofta också fick gehör för. Skall jag vara riktigt uppriktig så tror jag inte att socialdemokraterna själva föreställer sig att deras politik egentligen duger till någonting annat än just oppositionspolitik. Detsamma gäller i lika hög grad moderaterna. Det är svårt att känna igen mycket av regeringspartiet moderaterna, när man tar del av vad oppositionspartiet moderaterna föreslår. I regeringsställning insåg man att skatteomläggningar måste finansieras i tider med höga budgetunderskott. Man insåg att vi måste ha en socialt medveten bostadsoch planpolitik, att vi måste hålla sysselsättningen uppe med ambitiösa arbetsmarknadsinsatser, inte svika u-länderna och heller inte glömma bort de svaga i vårt eget land. Utsläppta i oppositionshagens grönbete har man slängt alla sådana insikter. Förmodligen var de påtvingade. I dag skär man utan prut i alla slags bidragssystem, må det drabba hur hårt som helst, och lovar att samtidigt klara ett jättelikt budgetunderskott och lika jättelika skattesänkningar. Den ekvationen går lika dåligt ihop som den socialdemokratiska. Medlen är olika, men resultatet skulle bli lika förödande. Avsikten är uppenbarligen att locka väljare genom att låta bli att tala om vad som egentligen krävs. I socialdemokratins fall är lockbetet feta utgiftslöften, i moderaternas minst lika feta skattesänkningslöften. Herr talman! Politik får inte bara bli ekonomi och administration. Politik måste främst vara att ha idéer om verkligheten och en vilja att försöka påverka den. För folkpartiets del måste varje beslut prövas mot frågan: Hur får vi genom detta beslut ett friare och rättvisare samhälle i den ekonomiska situation vi befinner oss i? Det är så vi kommit fram till våra prioriteringar och sökt våra lösningar på politiska problem. Sex år är ett ögonblick i historien och en ganska kort stund också i Sveriges moderna historia. Samhällsförändringar tar tid på sig att slå igenom. Men naturligtvis betyder inriktningen mycket för det sannolika resultatet. Inriktningen har varit att komma bort från kollektivismen som ett övergripande mål och i stället försöka sätta den enskilda människan i centrum. En annan inriktning har varit att komma bort från vägen mot det fulländade systemet, där allt som skall hända förutsätter samhällsingripande och politiska beslut, men nästan ingenting av personligt ansvarstagande och personlig frihet. Medlen har varit många, och somliga kan te sig futtiga, men skall ses som delar i ett ideologiskt sammanhang. Vi har gått in för att minska krångel genom att ta bort onödig byråkrati, fördjupa den kommunala demokratin så att fler får göra sig gällande, mjuka upp radiomonopolet, stimulera nyföretagande, småföretag och aktiesparande. Vi har genomfört en lag om jämställdhet på arbetsmarknaden och inrättat en jämställdhetsombudsman för att övervaka att lagen efterlevs. Vi har infört det husläkarsystem som vi lovade och som syftar till att mjuka upp relationerna mellan människor och vårdapparat. Vi har sett till att biståndet räddats från budgetgranskningens blåkrita. I går tog riksdagen beslutet om en stor skattereform. Debatten kring den har i mycket handlat om avdragsteknik, finansieringsprinciper och indexsystem. Det har i och för sig varit en nödvändig och viktig debatt. Dess värre har den debatten i någon mån fått skyla det faktum att vi nu sjösatt efterkrigstidens största skattereform. Vi har tagit ett stort steg i riktning mot ett rättvisare skattesystem. För de allra flesta kommer marginalskatten inte att vara högre än 50 96. För några år sedan menade en ledande socialdemokrat, som sitter här i kammaren, att folkpartiet, när vi föreslog just detta, lämnat förnuftets linje i skattepolitiken. När reformen nu är ett faktum är det ingalunda ett bevis för att de tre partier som står bakom reformen lämnat förnuftets linje, snarare att förnuftet äntligen segrat i den sega kampen mot de för arbetsvilja och produktionsförmåga förödande höga marginalskatterna. Jag ser, herr talman, skattereformen som en stor framgång, både skattepolitiskt och allmänpolitiskt. Den är naturligtvis i första hand en framgång för skattebetalarna. Nio av tio heltidsarbetande behöver nu inte betala mer än hälften av de inkomster man får ovanpå dem man redan hade i skatt. Det blir inte någon skattesänkning totalt sett. Det vore oansvarigt att lova ut något sådant, när underskottet i statens budget är omkring 75 miljarder. Men man förverkligar den liberala tanken att det måste löna sig att arbeta. Denna gamla slitna folkpartislogan, som låter lika fräsch varje år den dyker upp, bygger på idén att den enskildes vilja att göra en insats för sig själv och för andra skall belönas, inte straffbeskattas. Vi behöver en stor offentlig sektor, eftersom människor vill ha samhällsservice i form av föräldraledighet och barnbidrag, barnomsorg, en bra skola, kultur och forskning, försvar, kommunikationer, pensioner och äldrevård. Därför behöver vi också höga skatter. Desto viktigare är det då att sättet att ta in dessa skatter — det som vi kallar för skattesystemet — upplevs som någorlunda rättvist och rättfärdigt. Vi behöver då också se till så att alla betalar sin del av skatten, att inte vissa människor med skattelagarnas hjälp kan hålla sig med rena lyxkonsumtionen genom att låna pengar som staten betalar räntan på — eller, rättare sagt: som andra skattebetalare utan höga inkomster mot vilka det går att utnyttja räntebidragen betalar för. Detta är ett rättviseinslag i skattereformen, som moderata samlingspartiet helt i linje med sina traditioner säger nej till. Jag vet egentligen inget exempel på när moderaterna själva drivit ett reformkrav med sociala förtecken. Och ganska få, där man accepterat sådana reformförslag från andra partier. Skattereformen är också en framgång för Sveriges ekonomi. De höga marginalskatterna har drivit upp lönekraven långt utöver det rimliga. Förhandlarna har känt sig tvingade till det. De har ju vetat att även för högst vanliga inkomsttagare skulle 60 å 70 96 försvinna i skatt på en löneförhöjning. Därför har de höga marginalskatterna drivit på inflationen, försämrat industrins konkurrenskraft och därmed försvårat en sysselsättningsoch resursskapande industriverksamhet. Till bilden hör också att den nästan totala okänslighet för höga räntor som en stark progression tillsammans med generösa avdragsmöjligheter skapat har verkat räntehöjande — också detta till stort förfång för produktion och investeringsmöjligheter. Inte minst är reformen en framgång för samarbetstanken i svensk politik. Det gick alltså, till sist, att också i denna klassiska stridsfråga komma överens. Uppgörelsen är en dementi av talet om att de svenska väljarna står uppställda mot varandra i två i varje fråga helt oförsonliga block. Naturligtvis kan inte kompromissen bli ett övergripande mål i alla politiska frågor. Där princip står mot princip finns i regel få möjligheter att bli överens. På den tiden då socialdemokraterna ville höja marginalskatterna och folkpartiet sänka dem var det svårt att nå annat än begränsade uppgörelser. Nu var vi överens om den principiella inriktningen. Då hade det varit att svika väljarna att inte göra upp. Herr talman! Inför dagens ekonomiska problem är det lätt att med längtan se tillbaka på rekordåren med snabb ekonomisk tillväxt och stora samhällsförändringar. Dessa år gav oss också framsteg som gjorde livet lättare att leva för många, ökade rättvisan mellan människorna och gav Sverige en tätplats när det gäller forskning och utbildning. Men utvecklingen har också haft sitt pris. Människor har tvingats bryta upp från gamla gemenskaper, ofta utan att hitta några nya. Trivsel och samhörighet har haft svårt att spira mellan betongväggar och parkeringsdäck i 1960 och 1970-talens jättelika bostadsområden. I bondesamhället fanns mycket av oförsonlig social kontroll, i dagens samhälle finns ofta lika mycket av oförsonligt främlingskap. Ensamheten har blivit vår viktigaste bristsjukdom. Ekonomin har förvisso blivit stark — trots de svårigheter som vi nu talar om — men livskvaliteten har haft svårt att hänga med. Utvecklingen har ofta blivit någonting utanför den enskilda människan själv. Detta är svårt att mäta i statistik och exakta siffror. Och kanske är det därför just den här sidan av samhällsutvecklingen blivit eftersatt och sällan diskuteras i riksdagens debatter. Men vi kan ändå, var och en av oss, se vad som faktiskt har hänt. Alkoholkonsumtionen är i dag lika hög som i slutet av 1800-talet, och alkoholskadorna har följt med. Detta har inträffat trots att det vi trodde var supandets egentliga orsak — dåliga sociala villkor och fattigdom — har avskaffats. Tusentals ungdomar har förlorat sin framtid i narkotikaträsket. Vi har inte kunnat erbjuda dem den trivsel och harmoni i samhället som kunde ha varit ett alternativ till att fly in i drogernas värld. I en undersökning för en tid sedan svarade 10 96 av de tillfrågade barnen att det inte fanns någon som tyckte om dem — och förmodligen var det så. Vuxna har så mycket att göra med att skaffa sig prylar och status att de inte har tid med sina barn. Jag tycker att det är skrämmande. Människor far illa mitt i den skinande svenska välfärden. Detta kräver ett omtänkande. Politik måste bli något som handlar om hela människan, inte bara om hennes materiella behov. Vi skall inte minska på samhällets service till enskilda människor, men vi måste inse att inget samhälle blir starkt om inte de individer som utgör samhället har vilja och förmåga att ta eget ansvar, för sig själva och för andra. Vi behöver ge det ideella arbetet bland sjuka, handikappade, dagisbarn och skolbarn och andra grupper en ny chans. Länge har man sett över axeln mot sådana insatser. De har inte ansetts behövas i det starka samhället. Det har varit systembyggarnas filosofi. Men människor låter sig aldrig inordnas i teoretiska system. De är sig själva, vare sig regimer gillar det eller inte. Detta är inte uttryck för den sortens individualism som de talar om som är konservativa men gärna vill kalla sig liberaler. Den individualismen handlar om att sänka skatter och har som huvudbudskap att bra karl reder sig själv. Vad jag talar om är en individualism som tar till vara det unika i varje människa, som innebär att människor känner ansvar för sina medmänniskor — både via skattsedeln och i bostadsområdets, skolans, daghemmets eller arbetsplatsens gemenskap. Jag hoppas, herr talman, att valrörelsen, trots arbetslöshet, de ekonomiska problemen, löntagarfonder och allt annat som den kommer att handla om också skall ge i varje fall litet plats för denna debatt, som inte handlar om politiska beslut i morgon så mycket, utan snarare om en allmän inriktning av den samhällsutveckling som till sist formar våra samhällen. Det är en debatt om miljön, om jämställdheten mellan kvinnor och män, om internationell solidaritet, om hur vi skall skapa mera av gemenskap och mindre av misstrons, standardjaktens och utslagningens samhälle i Sverige. Herr talman! Den 3 juni 1976, i det årets slutdebatt i riksdagen, sade dåvarande statsministern Olof Palme att LO och SAP ännu inte var färdiga med sitt ställningstagande i löntagarfondsfrågan. Något beslut var inte att vänta under den kommande mandatperioden, men under den därpå kommande skulle beslutet tas i riksdagen, dvs. under det riksmöte som vi just nu är i färd med att avsluta. Detta, om inte annat, visar hur viktigt det var att vi fick en icke-socialistisk majoritet i 1976 års val och kunde behålla den också i 1979 års. Med socialdemokraterna i regeringsställning hade Sverige nu varit på väg in i fondsamhället. Löntagarfondsdebatten, i vilken vi själva också deltog, började med en diskussion om hur vi skulle få fler människor att aktivare delta i det sparande som behövs för en expansiv industriell verksamhet. Hittills har den debatten avsatt idén om ett skattefondssparande, som förra året tillförde näringslivet halvannan miljard i nya pengar. Systemet bygger på en insats av enskilda människor med intresse för att pengarna förvaltas väl. För att stimulera till sådant sparande har regeringen fått riksdagen med sig på att i viss omfattning lindra den s.k. dubbelbeskattningen av aktier. Socialdemokraterna är aggressiva i sitt motstånd mot detta system. Det kommer att rivas upp, om de kommer tillbaka till makten, har vi fått veta. Det är inte småsparare vi behöver, det är jättelika kollektiva fonder med makt att bli dominerande ägare inom det svenska näringslivet som räknas. Klarare än så kan inte, herr talman, en ideologisk skiljelinje beskrivas. Å ena sidan finns de som tror på marknadsekonomi, stimulanser för enskilda människor att delta i sparande och satsa på företag. Å andra sidan finns det socialdemokrater och kommunister som definitivt tröttnat på vårt ekonomiska system och därför bestämt sig för att avskaffa det och ersätta det med socialistiska mekanismer i fondförklädnad. Man kallar dem löntagarfonder, trots att de enskilda löntagarna över huvud taget inte kommer att ha något annat att göra med dem än att ge dem en del av sin lön. Hur i detalj det här systemet, icke prövat någonstans i världen, skall se ut har vi ännu inte fått veta. Varje ofullkomlighet som motståndare till systemet skjuter in sig på bemöts med socialdemokratiska löften om att just detta är vi beredda att förhandla om. Ingen detalj eller princip tycks nu i valdebatten vara tillräckligt viktig för att inte vara förhandlingsbar. Så vill man framställa saken, men så är det naturligtvis inte. Ingen tror att beslut fattade på LO:s och SAP:s kongresser efter år av debatter, inom och utanför rörelsen, och långtgående försäkringar från rörelsens ledande personer utan vidare kommer att kunna förhandlas bort. Syftet är klart och entydigt uttryckt. Det är makten det gäller. Det är hur vi skall beröva kapitalägarna makten det gäller. Det är att göra facket till den dominerande ägaren av de svenska företagen det gäller. Det vore oklokt, och på sikt sett också oförsynt, att inte ta dessa uttalanden på allvar. Från början gällde debatten hur vi skulle minska den ekonomiska maktkoncentrationen i Sverige. Den tanken har man nu övergett till förmån för en rakt motsatt strävan. Hur än fonderna till sist kommer att se ut blir de till en jättelik maktkoloss, som det inte finns någon motsvarighet till utanför östländerna. Olof Palme sade i debatten nyss: Det faktum att det investeras 2 miljarder i svenska näringslivet varje år av människor som bor i andra länder, det tål ni, men inte att löntagarfonder skulle investera 2 miljarder varje år! — Får jag säga om det: Skulle det röra sig om samma företag eller fond, som med beskattningsrättens möjligheter investerade i svenska företag och efter några år blev den dominerande ägaren till de viktigare svenska företagen, då skulle jag bli mycket rädd och försöka göra något åt det. Men faktum är att det är precis ett sådant system som socialdemokratin är på väg att introducera — låt vara att kapitalplaceraren skulle vara svenska löntagarfonder. Det är inte ett samhälle med mindre maktkoncentration vi får, det är ett monopolsamhälle. Och som Walter Åman, tidigare socialdemokratisk riksdagsman och TCO-ordförande, sade: Över monopol får den enskilde aldrig något inflytande. Man skulle effektivisera kapitalförvaltningen, sade man också. Nu har man skapat, och vill införa, ett system med 24 länsfonder, som till en början — och förmodligen för gott — skall ledas av facket. Jag har svårt att tänka mig att facket, när det en gång fått inflytande i de här fonderna, skulle lämna det från sig frivilligt. ”Hembygdens dag” brukar vi kalla riksdagens debatter om regionalpolitik. Alla slåss i de debatterna för sin landsända, och gör det naturligtvis med all rätt. Till sist sker ändå en övergripande och förhoppningsvis rättvis bedömning av hur pengarna skall fördelas. I länsfonderna kommer man inte att ha något motstånd att vänta från andra behövande landsändar. Där kommer inga avkastningskrav att gälla, hur stadgarna än må vara formulerade. Vem skulle ställa upp dessa krav och vem skulle känna sig tvungen att leva efter dem? Vem kommer i en sådan fond att våga gå emot förslag att satsa på regionens industri till förmån för en investering någon annanstans i landet, även om detta vore riktigt, sett ur Sveriges synpunkt? Man talade också om att man skulle öka den enskildes inflytande. Men hur skall det utövas? Löntagarna avstår 1 96 om året — eller vad det nu blir — av vad de annars skulle ha fått i lön. Sedan sköter fackliga ledare resten. Och vem är det över huvud taget som företräder löntagarnas och konsumenternas intressen, när facket vuxit ihop med kapitalet i ett fondsystem, som genom sin ekonomiska makt också blir den viktigaste politiska maktfaktorn i Sverige? Svaret är naturligtvis att ingen gör det. Tanken var att öka löntagarnas inflytande. Vad som kommer att hända är att löntagarna blir av med sina fackliga organisationer. Deras uppgift blir i fortsättningen att förvalta kapital. För detta behöver de naturligtvis omorganiseras för att i första hand tillgodose medlemmarnas intressen som producenter. Vem skall då se till löntagarnas intressen som löntagare, som vill ha mesta möjliga lön, och deras intresse av att som konsumenter få bästa möjliga varor till lägsta möjliga pris? I framtiden blir det inte facket på den ena sidan och arbetsgivaren på den andra vid förhandlingsbordet. Det blir facket på båda sidor. Gunnar Nilsson har insett det här och försökt rädda sig genom att föreslå att vi skall ha två fack — ett för löneförhandlingar och ett för kapitalförvaltning och företagsledning. Till synes mot varandra kommer alltså att stå ett löntagarfack och ett kapitalistfack. I realiteten kommer alltsammans att vara en enda stor maktkoloss, omöjlig att påverka för andra än dem som utanför alla parlamentariska regler satts att sköta dem. I bästa fall kommer ledningen att utses i något slags allmänna val, där bara vissa människor skall ha rösträtt. Det är, herr talman, i valet i september i år som människorna i Sverige avgör om det är den här sortens samhälle vi skall ha, eller om vi skall fortsätta den socialt inriktade marknadsekonomins väg med utrymme för olika slags företag, olika slags ägare, mångfald, konkurrens på lika villkor och valfrihet.

Herr talman! Jag förstår inte varför Ola Ullsten — liksom också Thorbjörn Fälldin — har dröjt med att debattera skatteomläggningen till i dag. Ola Ullsten hade ju t.o.m. via gårdagens Expressen låtit hälsa att han samma dag minsann skulle ställa moderaterna till svars i skattefrågan. Han satt också en god stund här i kammaren, men det blev ingenting av med attacken. I dag diskuterar vi finansutskottets betänkande 40 om allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken. Där har de borgerliga partierna enats om en gemensam borgerlig skattepolitik för framtiden. För den händelse Ola Ullsten inte har hunnit läsa texten skall jag stå till tjänst med några centrala citat. ”-—- att ett ökat skattetryck inte innebär en framkomlig väg för att minska budgetunderskottet. Det målet måste i huvudsak uppnås via besparingar på statsbudgetens utgiftssida.

Mot den bakgrunden förstår jag inte Ola Ullstens kritik mot att vi moderater står för en skattesänkningslinje. Där står vi gemensamt. Att Ola Ullsten valt att diskutera skatteomläggningen en dag för sent har den fördelen med sig att vi har tillgång till omdömena ute i samhället. Liberala Expressen inleder sin ledare i dag på följande sätt: ”I går fullbordades den socialdemokratiska triumfen från den underbara aprilnatten 1981.” Jag antar att Ola Ullsten redan har tagit del av den ledaren. En annan liberal tidning, Jönköpings-Posten, som kommer ut på Rolf Wirténs hemmaplan, är kanske mera svårtillgänglig.

Herr talman! Förtänksamma talare brukar dela ut manus — så har även jag och Ola Ullsten gjort. Är vi litet pedantiska, så skriver vi här och där också ”Herr talman!”. Ola Ullsten går ett steg längre. I hans manus står det: ”Herr/fru talman!” , varav följer att en liberal är kluven och garderar med kryss. Herr talman! Det jag nu tänkte ta upp är någonting oerhört allvarligt, och jag gör det med stöd av det faktum att även detta betänkande om de ekonomiska riktlinjerna ju berör vårt beroende av omvärlden. Jag tänker på situationen i Mellersta Östern. Jag tänker också på att militärjuntan i Argentina för några månader sedan gjorde en invasion på Falklandsöarna eller Malvinerna. Det var en klart folkrättsstridig aggression, och den fördömdes över hela världen och i FN:s säkerhetsråd. Många sanktioner har vidtagits mot Argentina. Sedan följde mycket hårda våldshandlingar från Storbritannien under åberopande av principen att våld inte skall löna sig, man skall inte få kränka folkrätten. Israel har gjort en invasion i Libanon. Det är en klart folkrättsstridig handling. Det är en ödesdiger dårskap. Denna aggression måste med skärpa fördömas. Det är viktigt. Vi får inte ha en folkrätt för fattiga länder i den tredje världen, även om de är högerdiktaturer, och en annan folkrätt för israeler som anses vara västvärldens vänner. De måste med samma skärpa fördömas. Det finns inget försvar. Det finns ingen ursäkt. Det finns ingen möjlighet att försvara Israels aggression. Och jag vill tillägga: Det här visar våldets obönhörliga och grymma spiral. Det har varit fred i södra Libanon under en ganska lång tid. Vapenvilan har hållit. PLO har visat stor återhållsamhet under ett års tid. Israels ambassadör i London skadades svårt. Det var en helt otillåten handling. De skyldiga skall naturligtvis straffas. Men det finns inget bevis för att attentatsmännen skulle ha någonting med PLO att göra. Allt tyder tvärtom på att det var hårda motståndare till PLO-ledningen, extremister, som utförde detta dåd.

Efter beskjutningen av norra Israel, som man också måste ta avstånd från, inledde Israel med stor precision den sedan länge förberedda aggressionen mot Libanon. Vart skall detta våld leda? Vad blir nästa steg? Hur stora områden i Mellersta Östern vill Israel ockupera för att kunna anse sin säkerhet tryggad? Hur stor arrogans mot Förenta nationerna skall en liten nation som Israel få visa? Jag ser med stor oro och djup pessimism på utvecklingen. Den visar bara våldets outsägliga grymhet för enskilda människor och fredens nödvändighet för en plågad region.

Herr talman! Vi har en talman, som heter Ingemund Bengtsson, och en förste vice talman, som heter Ingegerd Troedsson. Det är en kluvenhet i könsfördelningen, som jag uppskattar. När Olof Palme sätter liberal etikett på den, ber jag bara att få buga och tacka. Olof Palme tog upp händelseutvecklingen i Libanon. Han menar att det handlar om en israelisk invasion av Libanon. Det är precis detta det är fråga om. Få har egentligen detta klart för sig i dag, men Libanon är faktiskt en nation med en regering, en armé och ett parlament. Libanon är också ett land som har fått bli ett slagfält för praktiskt taget alla de grupper som finns i det av motsättningar sargade Mellanöstern. Där finns PLO, olika libanesiska politiska riktningar, syrier, majoren Haddad, som stöds av Israel, samt företrädare för den irakiska och iranska sidan i kriget mellan dessa båda länder. Libanon är ett slagfält och en tragedi. Självfallet måste varje invasion också i detta land fördömas. Jag har på den punkten ingen annan mening än den som Olof Palme ger uttryck för. Kanske finns det anledning att tillägga ytterligare några saker. Vad vi nu bevittnar är dess värre ingenting nytt. Det är ett exempel bland många på hur i denna sargade region av världen våld föder våld. Olof Palme talade om lemlästade palestinska barn. Dess värre har det också funnits gott om lemlästade israeliska barn. Jag mäter för min del inte våldet i antalet lik eller antalet sårade. Jag tycker att våld är avskyvärt i vilken omfattning och för vilket syfte det än utövas. Det är möjligt att Israel genom denna offensiv kan slå ut PLO militärt. Det är rent av sannolikt. Men sedan då? Vad skall Israel göra sedan? Vad skall hända människorna i detta område med israeler som söker frihet och säkerhet i sitt land och palestinier som vill bli tillerkända ett hemland och en nationellintegritet? Om de parter som står i konflikt med varandra skjuter på varandra i stället för att tala med varandra, blir det aldrig någon lösning. Därför måste vårt budskap till båda parter vara: Sluta med våldet. Sluta att skjuta på varandra. Sätt er ner och tala med varandra. Det finns inget annat sätt att komma fram till en lösning. Jag hoppas att i denna konflikt, där folkrättens regler är lika entydiga som i varje annan, FN till sist skall visa sig mäktigt att i varje fall göra någonting åt den situation som nu håller på att leda Mellanöstern och kanske inte bara Mellanöstern in i ett storkrig. Herr talman! Hur trivialt det än kan tyckas måste jag replikera på det som Lars Tobisson sade. Det är riktigt att jag hade tänkt gå upp i gårdagens debatt, men den drog ut på tiden och jag fick andra plikter. Dessutom försvann den som jag hade tänkt ställa en fråga till, nämligen Gösta Bohman. Jag hade tänkt fråga honom hur det kom sig att han satt tillsammans med regeringskollegerna i centern och folkpartiet och förhandlade med socialdemokraterna utifrån ett bud, vars innehåll han i år betraktade som nästintill landsförrädiskt. Jag hade tänkt fråga honom litet mera exakt hur det skall gå till att på en gång spara ytterligare något tiotal miljarder kronor i statsbudgeten och dessutom också spara ihop till den skattereform som han nu, till skillnad från när han satt i regeringen, inte längre vill finansiera. Framför allt hade jag tänkt fråga honom hur man skall uppfatta moderaternas slutsats när det gäller den skattereform som nu är ett faktum. Kommer man att som ett villkor för en eventuell framtida samverkan, i den ena eller andra formen, med de nuvarande regeringspartierna kräva att reformen rivs upp, eller kommer man till sist att acceptera denna reform, på samma sätt som man i alla andra frågor har använt efterkälken som färdmedel i politiken? Jag ställer naturligtvis frågan mot bakgrund av att skattereformen förra våren ansågs tillräckligt viktig för att moderaterna skulle ställa till med regeringskris och lämna regeringen och det trepartisamarbete som man hållit så heligt. Det bör naturligtvis, herr talman, i detta sammanhang nämnas att vi, dvs. folkpartiet och centern, inte är beredda att springa ifrån den uppgörelse som vi efter snart ett år av förhandlingar har träffat med socialdemokraterna och som nu också fått ett massivt stöd i riksdagen. Det var faktiskt bara moderaterna som till sist röstade emot förslaget. Det bör väl också tilläggas, även om jag redan har varit inne på det i mitt tidigare anförande, att jag tycker att det är en bra skattereform som vi har fått. Det är naturligtvis det viktigaste skälet till varför vi inte tänker riva upp den. Så till Lars Tobissons försök att få finansutskottets betänkande att vara något slags carte blanche för moderaterna att föreslå jättelika skattesänkningar för nästa beskattningsår. Vad som står i betänkandet är att det när det gäller att klara budgetunderskottet på sikt inte är någon lösning att höja skatterna. Det skulle bara förvärra de problem som vi nu försöker ta itu med. Där står det också att det är önskvärt att skatterna kan sänkas. Men där står inte, Lars Tobisson, att man kan sänka skatterna med de jättelika belopp som er propaganda förutsätter. Där handlar det inte om att göra några justeringar under loppet av ett antal år, där gäller det att klippa till med 75-80 miljarder kronor under resten av 1980-talet. Det finns inget stöd för moderat skattepolitik. Man var ensam i går, och man är dess bättre fortfarande alldeles ensam.

Herr talman! Jag ber om tillgift för att jag nu befinner mig i gränsområdet av vad man får ta upp i denna debatt. Å andra sidan gäller ett för världen så ödesdigert ögonblick att jag hoppas att talmannen har överseende med mig, om jag lovar att fatta mig så kort jag kan. Herr talman! Man måste vara noga med distinktionerna när det gäller folkrätten. Man får inte trassla in sig i en massa om och men. I stort var det som Ola Ullsten sade O.K., men det fanns en liten tendens i annan riktning. När Sovjet gick in i Afghanistan eller Vietnam i Kampuchea eller när Argentina intog Falklandsöarna var det — vad man än må tycka i övrigt — fråga om klart folkrättsstridiga handlingar, som vi utan reservationer måste fördöma. På samma sätt måste vi utan en tillstymmelse till reservation fördöma Israels invasion i Libanon. Det är mycket viktigt att klarlägga detta. Jag vill vidare tillägga att jag i många sammanhang har ställt upp för det judiska folket och för Israel, men att det här inte bara är så att det har begåtts en folkrättsstridig handling. Det har i detta fall å ena sidan begåtts terroraktioner av palestinska extremister, och aktionen mot den israeliska ambassadören måste naturligtvis hårt fördömas. Å andra sidan är det fråga om terrorhandlingar begångna av den israeliska staten mot palestinska flyktingläger. Ingen skall få mig att tro att man riktat sig bara mot militära mål. Vi måste rent mänskligt ta avstånd från det som skett. Jag ser det vidare som en oerhört farlig utveckling, om man börjar försöka att bomba Damaskus och om man börjar inta Beirut. Om man försöker att på våldets väg nå stora kortsiktiga framgångar — jag hyser inte ett ögonblicks tvivel om att den israeliska krigsmaskinen med sin stora effektivitet kan vinna stora militära segrar — blir resultatet bara att hatet kommer att leva och fördjupas. Våldet kommer igen om 1 år, om 5 år eller om 30 år. En gång kommer det tillbaka, till olycka för alla människor i regionen. Jag skulle önska att man kunde säga att FN skall lösa denna konflikt. Men Israels arrogans mot FN gör att detta är svårt. Jag tror att det i dagens läge bara är USA, med stöd av världsopinionen, som kan få bukt med Israel och tvinga Israel att dra sig tillbaka. Israel får stöd med 4 000 miljoner dollar av USA, och utan detta stöd skulle Israel icke vara förmöget att bedriva sina krig. Det är den enda faktor som här kan verka återhållande. Det är dystert, men det är sant.